Herr talman! Eva-Lena Jansson har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder utifrån den statistik som visar att fas 3 blivit en återvändsgränd för arbetslösa. Vidare har Eva-Lena Jansson frågat mig om jag anser att några åtgärder behöver vidtas för att komma till rätta med den höga arbetslösheten i Sverige. Patrik Björck har frågat mig om jag kommer att presentera några nya initiativ för att komma till rätta med matchningsproblemen på den svenska arbetsmarknaden. Jag svarar på interpellationerna i ett sammanhang. Alla människor behövs och måste få en chans att komma in på arbetsmarknaden. Jag tror att möjligheten att få ett jobb är större om man får vara nära arbetsmarknaden och vara aktiv på en arbetsplats som ger erfarenheter, nätverk och referenser. Statistik från Arbetsförmedlingen visar att det under 2013 var drygt 12 000 personer som lämnade sysselsättningsfasen för ett arbete eller utbildning. Statistiken visar också att det under 2013 var färre som gick från fas 1 och 2 till sysselsättningsfasen än vad det var 2012.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 Vi kan se att regeringens reformer bidragit till att sysselsättningen ökat med över 250 000 personer sedan 2006 samt att arbetskraftsdeltagandet och sysselsättningsgraden är bland de högsta i Europa. För att rusta dem som står längst ifrån arbetsmarknaden förlängdes det särskilda anställningsstödets maximala längd med ett år, och det förstärkta särskilda anställningsstödet för personer i sysselsättningsfasen har permanentats. Regeringen har också tillfört medel för 1 000 nya utvecklingsanställningar inom Samhall för personer i sysselsättningsfasen med nedsatt arbetsförmåga. Satsningen för 2014 innebär också att möjligheterna till programinsatser i sysselsättningsfasen har permanentats. För att skapa fler och bredare vägar in på arbetsmarknaden för unga införde regeringen i mitten på januari ett statligt stöd för anställningar på yrkesintroduktionsavtal. Regeringen föreslog vidare i budgetpropositionen för 2014 flera åtgärder för att förbättra såväl den skolförlagda yrkesutbildningen som lärlingsutbildningen. Dessutom har regeringen aviserat förändringar av nedsättningen av socialavgifter för unga. Dagens arbetsmarknad ser helt annorlunda ut jämfört med hur det var för 20 år sedan, och vi står inför nya utmaningar. Fler behöver mer omfattande stöd från Arbetsförmedlingen än tidigare. Det kräver att vi har en arbetsförmedling som möter dagens arbetsmarknad, att insatserna vässas och att verktygslådan används på bästa sätt. Regeringen har därför nyligen fattat beslut om en bred översyn av Arbetsförmedlingen.

Herr talman! Jag tackar arbetsmarknadsministern för svaret. Det hör till god ton, även om man inte alltid är nöjd med svaret. Arbetsmarknadsministern beskriver hur hon gör resor i landet. Jag träffar också människor utanför det här huset, och det är bra. Så sent som förra veckan träffade jag några som var inskrivna i fas 3. En av dem, Torbjörn, kallar det fasansfullt. Han beskriver hur man får utföra meningslösa uppgifter i sin fas 3-verksamhet. Det är väldigt mycket förvaring, beskrev han det som. Nu är vi i förvaring, var den bild som det gavs uttryck för. Trots att det funnits en massiv kritik mot fas 3, som numera kallas sysselsättningsfasen - eftersom alla tyckte att fas 3 var en förfärlig sysselsättningsåtgärd valde regeringen att byta namn på den - har inte regeringen ändrat innehållet, trots riksdagens tillkännagivande. Enligt Arbetsförmedlingens månadsstatistik var det drygt 400 000 arbetslösa när jag skrev interpellationen. Jag tror att det är 398 000 i dag. 35 000 är inskrivna i fas 3, vilket är en ökning med 4 procent jämfört med föregående år. Drygt 4 000 personer som är inskrivna i fas 3 saknar ersättning. I Örebro län är det drygt 1 200 personer som är inskrivna i fas 3. Många ställer sig frågan vad regeringen har för syfte med fas 3. Jag har träffat flera som har varit inskrivna i fas 3 och som tidigare haft lönebidragsanställning. Några har offentlig skyddad anställning och har nu hamnat i en verksamhet där ersättningen är extremt låg, och de kommer inte vidare. Dessutom får de inte möjlighet att gå någon utbildning, vilket försvårar deras möjligheter att komma i arbete. Det har blivit en återvändsgränd. Men regeringen säger att det här är bra. Det är lite häpnadsväckande. När jag frågar om regeringen tänker åstadkomma någonting nytt på arbetsmarknaden för att lösa arbetslösheten blir svaret: Vi har tillsatt en utredning om hur Arbetsförmedlingen ska fungera. Efter åtta år tillsätter regeringen en utredning om hur Arbetsförmedlingen ska fungera. Man kan säga att det är kreativt, även om det inte löser problemen för dem som varit arbetslösa väldigt länge. Många i Sverige som har varit arbetslösa har varit det väldigt länge. Långtidsarbetslösheten ökar under den här regeringen. Effekten blir att man har svårare att komma tillbaka. Arbetsgivarna tittar på en. Om man inte har haft ett jobb på länge och är inskriven i till exempel fas 3 är det väldigt svårt att komma ut i arbete, trots att man gör jättebra arbetsinsatser om man får utföra dem och trots att man har kompetens. Har man varit arbetslös länge räknas man inte. Jag tycker ändå att det är viktigt att regeringen beskriver poängen och syftet med fas 3. Man måste ha tänkt någonting. Var syftet att göra människor fattiga, så att de skulle begripa att de inte skulle vara arbetslösa? Det har uppenbarligen inte lett till att de fått jobb, utan gruppen som är i fas 3 ökar. Det som händer om man inte kommer vidare från fas 3 för att man inte får gå någon utbildning är att man efter två år får söka sig en ny fas 3-anordnare. Jag vet att arbetsmarknadsministern har besökt en hel del fas 3-anordnare. Många av dem tjänar jättebra med pengar. De som tjänar pengar på det här systemet är inte de arbetslösa, utan de som bedriver denna företagsverksamhet. Det är privata företag som får 5 500 kronor för varje enskild person som är arbetslös. Det är klart att de inte har något intresse av att få ut de här människorna i arbete, snarare tvärtom.

Herr talman! Jag tackar ministern för svaret på interpellationen. Det är dock synd, tycker jag, att ministern i en tidigare interpellationsdebatt sade att hon tar lätt på utredningar från facket och Svenskt Näringsliv, eftersom min interpellation bland annat bygger på en utredning från Svenskt Näringsliv. Det gälle den så kallade rekryteringsenkäten, som kom ut i dagarna och är en svidande vidräkning med regeringens misslyckade arbetsmarknads och utbildningspolitik. Drygt hälften av företagen uppger att de haft svårt att rekrytera medarbetare. Fortfarande misslyckas nästan vart femte rekryteringsförsök. Att företagen har svårt att rekrytera får konsekvenser för deras möjligheter att växa och möta marknadens efterfrågan. Företag tvingas tacka nej till order, dra ned på produktion eller skjuta på planerad expansion på grund av rekryteringssvårigheterna. En trend är att antalet kvarstående platser ökar, det vill säga platser som fortfarande är lediga vid månadens slut. Denna ökning hade man kunnat se under höstmånaderna 2013, och den fortsätter under inledningen av 2014. Det här visar att företagen får svårare att hitta medarbetare med rätt kompetens, trots att arbetslösheten är skyhög. Många arbetsgivare uppger att de har svårt att rekrytera medarbetare med den kompetens de söker. Det kan verka konstigt, när 400 000 människor är arbetslösa i Sverige, men det här avgörs inte i huvudsak av hur många arbetslösa det finns, utan av om man har en arbetsmarknads och utbildningspolitik som fungerar och kan tillgodose arbetsgivarens behov med hjälp av den arbetslöses kompetens. Det är då det kan bli en rekrytering. Hur väl den här matchningen fungerar påverkas av ett antal olika faktorer. Den arbetssökande behöver kompetens i form av utbildning. Men matchningen kan också påverkas av hur väl de så kallade mäklarfunktionerna fungerar. Det handlar på svensk arbetsmarknad i första hand om Arbetsförmedlingen, som har regeringens uppdrag att verka för en god matchning. Allmänhetens förtroende för Arbetsförmedlingen har fallit, och som rekryteringsenkäten visar minskar andelen arbetsgivare som använder förmedlingen som rekryteringsväg. Arbetsförmedlingens jobbmäklande funktion blir alltmer undanskymd. Hur utbildningsväsendet är anpassat till företagens behov av arbetskraft påverkar också matchningen. Detta avser dimensioneringen av antalet utbildningsplatser inom olika utbildningsområden men även individernas val av utbildning och utbildningens relevans. Väljer människor gymnasie eller högskoleutbildningar utan att beakta vilka utbildningar som leder till jobb försvåras matchningen. Under ganska lång tid har vissa branscher uppgett svårigheter att rekrytera medarbetare. Vissa yrken har varit så kallade bristyrken under många år. Detta riskerar att förvärras av att intresset för yrkesutbildningar på gymnasienivå minskar. Matchningen på svensk arbetsmarknad försämras. Det här är en svidande vidräkning från Svenskt Näringsliv med ett misslyckande från den moderatledda regeringen. Det är synd, herr talman, att arbetsmarknadsministern visar ett sådant ointresse för vad parterna har för uppfattningar och vad parterna kommer med för utredningar och rapporter. Herr talman! I svaret kan jag inte hitta ett ord om de problem som tas upp i rekryteringsenkäten. Det får man väl tolka som ett nej. Arbetsmarknadsministern kommer inte att presentera några nya initiativ för att komma till rätta med matchningsproblemen på den svenska arbetsmarknaden. Det är viktigt att komma ihåg att den förra rekryteringsenkäten från Svenskt Näringsliv kom år 2012. Då hade regeringen haft sex år på sig. Två år senare, 2014, när man kommer med en ny enkät, har regeringen haft åtta år på sig. Man konstaterar i Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät att det inte har hänt någonting. Det är samma problem som man beskrev för två år sedan när regeringen hade regerat i sex år som står kvar nu när regeringen snart har regerat i åtta år. Det är samma problem att kunna rekrytera och samma problem för företagen att hitta människor att anställa, och regeringen gör ingenting.

Herr talman! För en del börjar tideräkningen 2006. Vi är några stycken som har varit med ännu längre. Det är högst relevanta frågor. Det ska jag gärna säga. Jag vet av svaret att regeringen arbetar väldigt intensivt med det. Herr talman! Ibland måste man återvända till Arbetsförmedlingen i Bredäng. Jag var där på den tiden den ärade arbetsmarknadsministern hette Hans Karlsson. Det var några från skattutskottet från olika partier som var där. Det vi fick se var att fas 3 inte fanns. Det fanns absolut inte. Däremot noterade jag att det fanns ett hundratal huvudsakligen kvinnor som satt och kvalificerade sig för en ny arbetslöshetsunderstödsperiod med vissa villkor. De skulle vara där ett antal timmar om dagen några dagar i veckan och söka jobb, som det hette. Tyvärr förtidspensionerades också den dagen av arbetsmarknadsskäl icke mindre än tre personer på just den arbetsförmedlingen. Det som nu heter fas 3 och kritiseras hårt fanns inte förr i tiden. Då hade man något annat. Man osynliggjorde problemet. En av de stora sakerna som jag tror att Socialdemokraterna i grund och botten tycker är bra är att vi har synliggjort problemet med dem som har svårt att få jobb. Herr talman! Jag kan inte så mycket men något om arbetsmarknaden i Hallstavik. Det är en ort som ligger i länet. När jag kom in i riksdagen 2002 fanns det drygt tusen anställda. Jag tror att det var 1 200 i huvudsak vid Hallstaviks pappersbruk från 1913. Jag noterar att sysselsättningen har gått nedåt något fruktansvärt i Hallstavik. Förra året lades pappersmaskin nummer två ned, och man har investerat väldigt mycket pengar. För varje investering på 10 miljoner man gör minskar antalet anställda. Man är nu nere i ungefär 429, hörde jag häromdagen. Det är alltså ungefär 800 personer som har försvunnit på de åren. Vad ska de göra, dessa utomordentliga yrkesmän och yrkeskvinnor som finns på en sådan liten ort? De vänder sig till Arbetsförmedlingen i första hand. Men det finns också andra alternativ. De kan för det första skaffa sig utbildning och också titta på andra företag i regionen. Det finns ett litet företag som heter Björks Rostfria, som jag också känner väl till. Det har fått en stor order till Göteborg. Det sysslar med vattenrening. Det har kunnat anställa väldigt många människor som tidigare har varit på pappersbruket. Pappersbruksjobben kommer aldrig tillbaka. Det kan man vara ganska säker på. Det måste finnas företag som kan anställa. De problem som finns med matchningen är högst relevanta. Så är det absolut. Det måste man jobba väldigt mycket med. Men man måste också hela tiden jobba med den andra sidan. Det gäller att se till att det finns företag som anställer och utbildningsplatser så att människor kan få rätt jobb och också kan ta de jobb som finns.

Herr talman! Tack, Eva-Lena Jansson och Patrik Björck, för interpellationerna! Ni har hört mig säga det förr, men jag tänker upprepa det. Över en kvarts miljon fler har i dag ett jobb att gå till jämfört med 2006. Jag vet att Patrik Björck och Eva-Lena Jansson tror att det är en slump. Men det är det inte. Det är resultatet av en väldigt tydlig och reforminriktad jobbpolitik. Vi kan jämföra med andra länder i Europa. Vi kan åka till Spanien. Befolkningen har ökat rätt så kraftigt i Spanien. De har tappat tre miljoner jobb. Vi kan titta på hur det såg ut i Sverige under 90-talskrisen. Det var väldigt många som förlorade jobbet. Det var över 500 000. Men jag är inte nöjd med detta. Jobben måste fortsätta att bli fler och också komma dem till del som i dag har väldigt svårt att ta sig tillbaka efter krisen eller som aldrig kom in. Låt oss också komma ihåg att många av dem som i dag kämpar med att komma in på arbetsmarknaden och har en arbetsförmåga var personer som Patrik Björck, Eva-Lena Jansson och Socialdemokraterna tidigare inte såg. Man förtidspensionerade bort människor eftersom det var enklare. Då fanns de inte i statistiken och inte ens i arbetskraften. Det tänker jag aldrig låta ske. Vi ser en arbetsmarknad som förändras. Vi ser unga utan gymnasieutbildning och utrikes födda personer som har svårt att ta sig in under krisen. Det handlar också om personer med funktionsnedsättning och nedsatt arbetsförmåga och äldre som har förlorat sina jobb till följd av en strukturomvandling. Samtidigt har väldigt många enkla jobb försvunnit, och många arbetsgivare ställer i dag allt högre krav. Detta är våra allra största utmaningar. Min väg framåt är att vi måste fortsätta att sänka trösklarna så att jobben fortsätter att bli fler. Det är ingen slump att de har blivit fler. Men de måste också komma allt fler till del. Jag vill att ännu fler personer som i dag är i sysselsättningsfasen ska ha ett jobb att gå till. Jag träffade senast i går personer i sysselsättningsfasen. Jag har också träffat personer som just har gått vidare till jobb där arbetsgivarna har öppnat dörren för de personerna. Enligt Arbetsförmedlingen skedde förra året 12 000 övergångar till jobb eller utbildning. Jag vill se ännu mer av detta. Den intressanta frågan när det gäller sysselsättningsfasen är att oppositionen säger nej. Men det finns inget gemensamt alternativ till vad ni vill göra i stället. Vad är ert gemensamma förslag när ni tillsammans med Sverigedemokraterna säger nej? Vad vill ni göra i stället? Det måste finnas en majoritet för någonting annat. Min och regeringens väg framåt är att arbeta för att allt fler ska ha ett jobb att gå till och att jobben fortsätter att växa till. Alla de insatser som vi har infört med olika former av anställningsstöd ska användas av fler arbetsgivare. Här kan kommuner, landsting, privata arbetsgivare i dag göra ännu mer. När det gäller matchningsfrågan är det en otroligt relevant och viktig fråga för svensk arbetsmarknad. Matchningsfrågan har många dimensioner. Jag och Patrik Björck har talat om den tidigare. Det handlar om utbildningssystem. Det är en väldigt viktig kugge i matchningssystemet att utbildningen hela tiden förbättras. Regeringen lade i veckan fram en vårproposition på riksdagens bord som handlar om att stärka arbetskraften med mer kunskap. Det är A och O för matchning. Vi har ökat antalet platser på väldigt många yrkesutbildningar som arbetsmarknaden efterfrågar. Det gäller exempelvis sjuksköterskor och ingenjörer. Vi förändrar också nu CSN-systemet så att människor kan plugga högre upp i åldrarna. Vi måste fortsätta på den vägen. Matchningen är en otroligt central fråga för arbetsmarkanden. Den har varit det under väldigt lång tid och måste fortsätta att vara så.

Herr talman! Arbetsmarknadsministern hade flera minuter på sig men kunde ändå inte redogöra för vad syftet var med fas 3 mer än att förvara människor där. Jag har träffat väldigt många som är i fas 3 i Örebro län. I måndags var jag i Örebro och träffade ett gäng män. För inte så länge sedan var jag i Karlskoga och besökte en verksamhet där personer jobbade sida vid sida. Några hade fas 3-anställning, några hade en OS-anställning och några hade en lönebidragsanställning. Det som skilde dem åt var villkoren. Fas 3 innebär att de inte har möjlighet att studera och dessutom inte har samma ersättning som de andra har. Lönebidrag och offentligt skyddad anställning ger åtminstone den tryggheten att man har en lön. Man kan fundera på vad syftet är med fas 3. Jag fortsätter nämligen att kalla det för fas 3 i stället för att säga sysselsättningsfasen. På en del ställen är det naturligtvis en sysselsättning. Men vi får också höra att man på andra ställen sitter och läser tidningar, tittar på tv, ägnar sig åt det man kanske skulle ha gjort hemma på kvällen, läser börssidor, släktforskar, tittar på film - vad vet jag? Hur det skulle kunna leda dessa människor till arbete begriper inte jag. Jag förstår inte hur arbetsmarknadsministern kan tycka att det är bra att regeringen ser till att privata företagare får 5 500 kronor i månaden per person. Om man har 10 stycken får man alltså 50 000, och om man har 20 stycken får man 100 000 kronor i månaden för att ta hand om de här människorna utan att ge dem något som helst stöd. Vi har ett alternativ. Jag trodde att arbetsmarknadsministern hade läst Socialdemokraternas förslag. Vi har föreslagit att människor som är i fas 3 i stället ska kunna få extratjänster inom välfärden. Vi vet att det finns många brister, och vi vet att det finns mycket som man skulle kunna göra i stället för att vara i fas 3. Det handlar om den förnedring som en hel del känner. En del säger: Jag har en bra verksamhet, men min ekonomi är helt sabbad. Jag tycker att det är viktigt att den som är ansvarig för politiken förklarar vad syftet är med att 35 000 människor ska vara i en förvaring utan rimlig ersättning. Ni införde fas 3 och tog bort det som vi kallade för plusjobb. Där hade människor lön, semester och en anställning. I stället satte ni in detta. Vi vill som sagt ha extratjänster i välfärden. Vi vill också säkerställa att människor ska få utbildning så att de ska kunna ta de jobb som Patrik Björck beskrev att svenskt näringsliv har. Man har jobb som man inte kan tillsätt därför att det saknas kompetens. Samtidigt är 35 000 människor inlåsta i fas 3. Är det verkligen en rimlig politik? Jag tycker inte det, och jag är förvånad över att regeringen vidhåller detta. Herr talman! Det kanske vore rimligt att arbetsmarknadsministern svarade på frågan: Vad är syftet med fas 3?

Herr talman! Fler jobbar i Sverige, säger arbetsmarknadsministern. Det är väl gott och väl. Sedan har befolkningen ökat med ännu fler. Det innebär bland annat att arbetslösheten har ökat under den moderatledda regeringens tid med mer än 30 procent. Det är arbetsmarknadsminister nöjd och känner sig tillfreds med. Ungdomsarbetslösheten är så hög i Sverige att vi får bidrag från EU för att vi inte hanterar den på rätt sätt. Långtidsarbetslösheten är mångdubblad. Min fråga handlade egentligen om vilka svar arbetsmarknadsministern har att ge de företag som inte kan utföra sin produktion och som tackar nej till order. Det handlar om de kanske 100 000 arbeten som finns i befintliga företag nu, här och i dag och som på grund av regeringens misslyckande inte blir tillsatta. Det är det frågan handlar om. Hur ska regeringen hantera detta? Det fanns inte ett ord om det i svaret. Herr talman! Det är lite anmärkningsvärt att när man ställer denna mycket viktiga och relevanta frågan till arbetsmarknadsministern i en interpellation som bygger på Svenskt Näringslivs utredning blir den hopslagen med en annan viktig interpellation som handlar om fas 3. Om fas 3 på något sätt skulle vara svaret på frågan om hur man hanterar svenskt näringslivs rekryteringsbehov blir jag riktigt mörkrädd, herr talman. Fas 3 är regeringens mest misslyckade arbetsmarknadspolitiska åtgärd. Arbetsmarknadsministern kan inte ens, trots upprepade frågor, svara på vad den egentligen syftar till. När vi ställer frågor om hur man ska hantera reella problem som finns på svensk arbetsmarknad blir svaret alltså fas 3. Som sagt: År 2012, när rekryteringsenkäten kom förra gången, konstaterade man att matchningen inte fungerade på svensk arbetsmarknad. Nu har det gått ytterligare två år, och alla problem kvarstår. Om man mäter funktionen på en arbetsmarknad är ett sätt att mäta vakansgrad och arbetslöshet. Det är ett väl etablerat mått på hur man ser om arbetsmarknaden fungerar eller inte. Det kallas för en Beveridgekurva - för den som är intresserad av de tekniska begreppen. Den mäter hur många lediga jobb som finns och hur hög arbetslösheten är. Vad regeringen har lyckats med i sin politik är att vakansgraden, alltså antalet lediga arbeten, ökar samtidigt som arbetslösheten ökar. Detta är självklart ett problem som arbetsmarknadsministern är ansvarig för. Det är självklart ett problem som de arbetslösa kan kräva ett svar på. Det är självklart ett problem som företagen kan kräva att regeringen och arbetsmarknadsministern tar på allvar och inte bara viftar bort som någon rapport från parterna som inte alls ska ligga till grund för något agerande från regeringens sida. Därför vädjar jag till arbetsmarknadsministern att svara på frågan: Vilka nya initiativ tänker regeringen komma med för att lösa de problem som år efter år uppmärksammas av Svenskt Näringsliv och företagen? Man ropar faktiskt på hjälp. Och som det ser ut nu är det en ropandes röst i öknen, och inga svar finns tillgängliga.

Herr talman! Jag tackar för den här debatten. Vad är syftet med sysselsättningsfasen? Vad är syftet med att vi inte förtidspensionerar bort personer eller låter dem vara i långa sjukskrivningar? Det är att vi ser människor. Personer ska möjliggöras att få en meningsfull sysselsättning, få referenser, få erfarenheter och bygga nätverk samtidigt som de fortsätter att söka jobb. Det är syftet. Det är upp till Arbetsförmedlingen att se till att de platser som personer finns i - vare sig det är i ideella organisationer, i företag eller andra platser - uppfyller just detta syfte. Vi har gjort förbättringar. Vi har tillfört mer resurser i sysselsättningsfasen både för fler förmedlare och för ökad kvalitet i insatserna. Vi har infört möjlighet till exempelvis utbildning, och vi har förstärkt anställningsstöden. Det finns inget gemensamt alternativ från oppositionen. Socialdemokraterna har ett förslag. De andra vet jag inte riktigt vad de vill. Man måste vara korrekt när det gäller detta. Låt mig påminna om något när det gäller det som Socialdemokraterna - ett av åtta partier här i riksdagen - om extratjänster. Vi har i dag de särskilda anställningsstöden, som inte har funnits tidigare och som vi har tagit fram. Det handlar om att arbetsgivare kan anställa personer och betala 15 procent av lönekostnaden. Det är upp till varje socialdemokratiskt styrd kommun i dag att göra detta. Det är upp till alla kommuner. Jag önskar att många fler offentliga arbetsgivare skulle ta denna möjlighet. En del gör det, men många fler kan göra det. Jag viftar absolut inte bort matchningsutmaningen. Vad jag hävdade i den förra debatten handlar om att jag ändå inte lagar utifrån en opinionsundersökning. Det är en otroligt viktig och central fråga som Patrik Björck lyfter fram när det handlar om matchning. Matchning är en komplexitet, och jag tycker att ni delvis talar med kluven tunga. Det är självfallet inte så att de personer som i dag är i sysselsättningsfasen direkt kan lösa matchningsproblematiken, men det är just detta jag ofta får höra här i kammaren. Jag vill lyfta fram detta som en tydlig utmaning. Människor som har varit borta från arbetsmarknaden i genomsnitt i sju år har svårt att ta sig tillbaka. Det är en stor utmaning att de ska få det stöd de behöver för att komma in och att fler arbetsgivare ska öppna dörren. Den allmänna matchningsproblematiken handlar om just det som jag lyfte fram; utbildning är centralt. Vi möjliggör nu för människor att omskola sig senare i livet. Vi satsar stort på yrkesutbildningar. Vi satsar mycket på lärlingsutbildningar. Jag vet att man i Töreboda kommun - denna metropol - har många lärlingsutbildningar för vuxna. Jag tycker att det är alldeles lysande. Det är så vi måste lösa matchningsutmaningen. Det gör man tillsammans. Man gör det från den nationella politiken med tydliga strukturer för utbildning, men också på den lokala nivån. Kommunerna har en enormt viktig uppgift att verkligen se till att den kommunala vuxenutbildningen är bra och kommer de personer till del som behöver den. Vi vet att det varierar kraftigt runt om i landet. Matchning handlar om väldigt många olika delar. Det handlar också om Arbetsförmedlingen. Det är en del i detta att se till att Arbetsförmedlingen jobbar ännu mer med att fokusera på arbetsgivarkontakter. Under mina resor - senast i den här veckan - träffade jag arbetsgivare som på den ort som jag besökte hyllade Arbetsförmedlingens sätt att jobba och att matcha människor. Som arbetsgivare kände han att han hade stor nytta av detta. Vi bör se till att det här fungerar mycket bättre överallt. Matchningen är en central fråga. Det handlar om utbildningssystem. Vi har satsat enormt mycket på utbildning. I hela vårpropositionen har vi fokus på utbildning. Det handlar om att få arbetsmiljön att fungera bättre. Det handlar också om att näringslivet tar ett stort engagemang för att visa ungdomar var jobben finns nu och i framtiden. Jag möter många företagsledare som vill ta det ökade ansvaret.

Herr talman! Å ena sidan säger arbetsmarknadsministern att det är en hög omsättning i fas 3. Å andra sidan säger hon att det är människor som har varit arbetslösa väldigt länge. Det är ju svårt att få ihop argumentationen för vad syftet med fas 3 är, mer än att det har blivit som en förvaring. Jag har mött deltagare, och jag har också mött handledare, till exempel Alf, som sysselsätter människor som tidigare hade plusjobb och gröna jobb, Lotta, som försöker att peppa sina deltagare på ett tvätteri för att säkerställa att de har en meningsfull tillvaro, trots att en del av dem har extremt låg ersättning. Det som jag har mött hos dessa människor, oavsett var de befinner sig, på vilken verksamhet de än är och hur lite eller mycket de än får göra, är att de vill ha ett jobb att gå till. De vill ha en lön. Jag uppfattar att väldigt många av dem har arbetsförmåga. De vill göra rätt för sig, men de får inte den möjligheten. En del saknar utbildning och en del har varit arbetslösa länge, men deras vilja till arbete kan inte någon tvivla på. De gör allt för att få ett jobb. Nu har många av dessa människor blivit hänvisade till fattigdom och en meningslös sysselsättning. Det tycker jag att regeringen måste ta på allvar, och då är det inte så enkelt som att man bara byter namn från fas 3 till sysselsättningsfasen. Det räcker inte med att Fredrik Reinfeldt får moderater att hoppa och jubla på en partistämma och börjar prata om arbetskraft i stället för arbetslösa. Den här regeringen väljer att prata om hur många som har blivit sysselsatta sedan 2006. Det var det året som den socialdemokratiska regeringen styrde. Börja räkna från 2007 och se hur många som har blivit sysselsatta. Men titta också på de nästan 400 000 som är arbetslösa och de 35 000 som finns i fas 3. Se de människorna och gör någonting!

Herr talman! Resultatet av åtta år med den moderatledda regeringen är att antalet lediga platser ökar samtidigt som arbetslösheten ökar. Det är alltså det värsta misslyckande som man kan uppnå i en arbetsmarknadspolitisk utvärdering, att antalet lediga platser ökar samtidigt som arbetslösheten ökar. Detta pekar Svenskt Näringsliv på i sin utredning. Man pekar på ett antal områden där det är väldigt konkret att regeringen har misslyckats: Arbetsförmedlingen, 400 000 arbetslösa, 100 000 jobb som finns, 17 miljarder som är budgeterade för att lösa problemet, men de pengarna lämnade Arbetsförmedlingen tillbaka mellan 2007 och 2012, därför att regeringens regelverk omöjliggör för arbetsförmedlarna att använda dessa pengar. Ungdomarna flyr från yrkesutbildning på gymnasiet efter regeringens oansvariga utbildningspolitik. Ungdomar väljer inte dessa utbildningar. Svenskt Näringsliv pekar också på att bristyrkesutbildningar handlar om samma yrken år efter år, och regeringen gör ingenting. Man rättar inte till de uppenbara problemen. Man ser troligen inte problemen. Trots att arbetslösheten har ökat med över 30 procent sedan regeringen tog över är man nöjd och säger att antalet sysselsatta har ökat. Då är man bara nöjd, trots att Svenskt Näringsliv faktiskt begär konkret hjälp för att få en arbetsförmedling som fungerar, få ungdomar att återigen välja de yrkesutbildningar som regeringen har skrämt bort dem ifrån och uppfylla de konkreta krav som finns när det gäller bristyrken. Det är frågor som skulle kunna få ett svar, men de har inte fått det här i dag, och det krävs att vi byter regering.
Herr talman! Tack, Eva-Lena Jansson och Patrik Björck, för debatten. Det är viktigt att fortsätta att jobba med matchning. En angelägen åtgärd som den här regeringen har vidtagit är ju arbetskraftsinvandring. Man kan ju undra en sådan här dag varför Socialdemokraterna är så njugga till den arbetskraftsinvandring som har underlättat för så många företag runt om i Sverige att hitta kompetens. Mitt mål är att fler ska ha ett jobb att gå till. Jag träffade Kristina i Borås när jag var där och gick runt och talade med olika medarbetare på en arbetsplats. Hon hade varit i sysselsättningsfasen och kommit in på en praktik, och nu hade hon anställning. Att se den glädjen och ta del av hennes berättelse om att ha en egen försörjning, att ha en arbetsplats och att ha ett jobb att gå till, det är målet, att fler ska ha ett jobb att gå till. Alliansen kommer att fortsätta att möta Sverige och väljarna med ett jobbprogram. Det handlar först och främst om förutsättningar för hur jobben kan bli fler. Det finns ingenting viktigare som vi kan göra än att möta de personer som i dag står långt borta från arbetsmarknaden och att se till att jobben fortsätter att bli fler i Sverige. Det handlar om drivkrafter att delta i arbetskraften, det handlar om utbildning för att stärka vägen till jobb, det handlar om att utveckla våra möjligheter till handel och export. Men det handlar också om det breda arbete som pågår med att förbättra Arbetsförmedlingen, vässa och utveckla verktyg samt att förbättra de stöd som finns för dem som har svårast att ta sig in på arbetsmarknaden. Mot detta står Socialdemokraterna med samma gamla politik som man förlorade på 2006, då många gömdes och glömdes i utanförskap.